Herr ålderspresident! Vi har i dag att debattera Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete, och jag vill inleda med att yrka bifall till utskottets förslag om att lägga skrivelsen till handlingarna. Oavsett vilken debatt vi har om AP-fonderna är det viktigt att påminna om vad deras uppdrag är, nämligen att förvalta fondmedlen så att de blir till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet.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 Den övergripande frågeställningen gällande alla fonder var om deras hållbarhetsarbete är ändamålsenligt. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att hållbarhetsarbetet är ändamålsenligt i samtliga AP-fonder givet deras uppdrag men att mer behöver göras för att främja riksdagens mål och intentioner om en hållbar utveckling liksom för att stärka uppföljningen. Riksrevisionen riktar därför rekommendationer såväl till AP-fonderna som till regeringen i rapporten. Sammanlagt lämnas fem rekommendationer till AP-fonderna och tre till regeringen. Sammanfattningsvis kan det sägas att rekommendationerna för AP-fonderna främst handlar om att förtydliga målsättningar och rapportering. När det gäller rekommendationerna till regeringen handlar den första om att ta initiativ om ett hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden, vilket ju faktiskt klubbades i går i riksdagen. De andra rekommendationerna handlar om att utveckla den årliga skrivelsen till riksdagen om AP-fondernas verksamhet och att det samlade resultatet av AP-fondernas hållbarhetsarbete bör redovisas tydligare. Avslutningsvis, herr ålderspresident: Den 26 april höll finansutskottet en öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar med fokus på hållbarhet. Bland deltagarna fanns riksrevisor Helena Lindberg. Hon konstaterade att både regeringen och AP-fonderna har tagit till sig Riksrevisionens rekommendationer och att Riksrevisionens uppfattning var att det nu pågår ett arbete med att implementera deras rekommendationer. Jag delar den uppfattningen.

Herr ålderspresident! Riksrevisionen har gjort en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete och finner att AP-fondernas arbete är ändamålsenligt i förhållande till deras respektive uppdrag. Riksrevisionen lägger också fram förslag på åtgärder som AP-fonderna och regeringen bör vidta. De har, enligt betänkandet, också vidtagits. Det stämmer säkert att hållbarhetsarbetet är ändamålsenligt i förhållande till fondernas uppdrag. Men fondernas uppdrag är inte tillräckligt tydligt när det gäller hållbarhetsarbetet. Det märks inte minst på att fonderna tolkar uppdraget så olika. Medan några fonder har sålt sitt innehav i bolag som är involverade i produktion av kärnvapen väljer en att behålla ett sådant innehav. Medan några AP-fonder avvecklat sitt innehav i fossil verksamhet är det några som har det kvar. Flera av fonderna har investeringar i Lundin Energy, där företrädare för företaget är åtalade för medhjälp till folkrättsbrott. AP-fonderna har investeringar i företag som är involverade i fossilgasprojekt som bedöms få stora konsekvenser för klimatet och den marina miljön och som innebär tvångsförflyttning av lokalbefolkning. En annan investering är i ett bolag som äger en kolgruva som anmälts till OECD för övergrepp mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Genom köp av statsobligationer lånar AP-fonderna ut pengar till flera diktaturer. Listan kan förstås göras längre. AP-fonderna har samma riktlinjer, men de tolkar dem olika. Medan den ena avvecklar sitt innehav i till exempel företag inom fossildrivmedelssektorn behåller andra sitt innehav för att kunna påverka företaget i en positiv riktning. I fallet med Lundin Oil eller Lundin Energy, som företaget heter nu, skulle det vara intressant att veta på vilket sätt de AP-fonder som har innehav i bolaget påverkade i samband med folkrättsbrotten. Jag har ställt frågan, men jag har inte fått svar. När AP-fonderna tolkar riktlinjerna så olika borde riktlinjerna vara tydligare och skärpas. Ett annat problem med riktlinjerna är att målet om långsiktigt hög avkastning är överordnat målet om hållbara investeringar. Även där verkar fonderna göra olika tolkningar om vilka investeringar som både är hållbara och ger långsiktigt hög avkastning, eftersom några har avvecklat innehav i till exempel fossil verksamhet medan andra har behållit det. I samband med redovisningen av AP-fondernas verksamhet till och med 2020 motionerade Vänsterpartiet om förändringar av AP-fondernas inriktning. Vi menade, och vi menar fortfarande, att det är tveksamt om hållbarhetsmålet för placeringsverksamheten gör tillräcklig skillnad. Vi menar att det måste ställas tuffare krav på alla AP-fonder när det gäller miljö och etik. I vår motion föreslog vi att placeringarna ska vägledas av följande riktlinjer: Miljömässiga och etiska hänsyn ska likställas med målet om hög avkastning. AP-fonderna ska inte göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas. AP-fonderna ska divestera befintliga innehav i fossilindustrin, och detta ska ske inom två år. Samtliga AP-fonder ska ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi. Samtliga AP-fonder ska redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser för sina investeringar. AP-fonderna ska inte investera i bolag som använder skatteparadis för att undgå beskattning. Vänsterpartiet anser också - vilket vi även föreslog i vår motion - att ett oberoende råd bör tillsättas i syfte att årligen följa upp AP-fondernas placeringar och kontinuerligt utvärdera verksamheten. Rådets uppföljning och utvärderingar bör inriktas på huruvida de företag som AP-fonderna investerar i lever upp till de etiska riktlinjerna om mänskliga rättigheter och vilka miljömässiga hänsyn de tar. Såväl uppföljningarna som utvärderingarna ska presenteras för riksdagen och vara föremål för debatt. Herr ålderspresident! Riksdagen har valt att avslå vår motion, och det beklagar jag. Verkligheten visar att regelverket för AP-fonderna behöver skärpas så att svenska folkets pensionsinvesteringar arbetar för en mer hållbar värld och inte kränker mänskliga rättigheter.